Fru talman! Gunnar Sandberg har frågat mig om jag gjort ställningstagandet att försäljning av alkohol i enlighet med utredningens förslag kan betraktas som så kallad gårdsförsäljning och om jag gjort ställningstagandet att utredningens förslag kan förenas med detaljhandelsmonopolet. Som direkt svar på Gunnar Sandbergs frågor kan jag säga att jag inte gjort några sådana ställningstaganden. Att regeringen valt att sända ut förslaget på remiss innebär att vi vill få frågan allsidigt belyst. Av utredningens direktiv framgår det med all önskvärd tydlighet att ett förslag till gårdsförsäljning ska vara förenligt med EU-rätten liksom detaljhandelsmonopolet och inte leda till negativa konsekvenser för folkhälsan. Utredningens förslag är nu ute på remiss och vi får avvakta de synpunkter som kommer att komma in, men jag kan redan nu slå fast att jag inte kommer att lägga något förslag till riksdagen som skulle kunna få negativa konsekvenser för folkhälsan eller riskera detaljhandelsmonopolet. Då Gunnar Sandberg, som framställt interpellationen, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet medgav tredje vice talmannen att Christer Engelhardt i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret å Gunnar Sandbergs vägnar. Även jag, som är här i Gunnar Sandbergs ställe för att ta emot svaret på interpellationen, tackar givetvis. Det är naturligtvis glädjande att statsrådet tydligt ger uttryck för att hon, som hon själv skriver i svaret, "inte kommer att lägga något förslag till riksdagen som skulle kunna få negativa konsekvenser för folkhälsan eller riskera detaljhandelsmonopolet". I riksdagen har vi som statsrådet känner till en bred enighet om en svensk restriktiv alkoholpolitik. Vi har också vid ett flertal tillfällen i betänkanden från socialutskottet skrivit om att Systembolaget och detaljhandelsmonopolet ska värnas och bevaras men också försvaras. Vi hade en alkohollagsutredning som skulle titta över alkohollagen. Den tittade också på gårdsförsäljning och konstaterade att den inte var förenlig med EU-rätten om man samtidigt skulle behålla detaljhandelsmonopolet. Bra, tänkte jag i min enfald - då nöjer sig väl regeringen med detta. Men icke! Regeringen valde att tillsätta en ny utredning för att specifikt titta på gårdsförsäljning. Jag upplevde det som att man inte riktigt nöjde sig med det svar som den tidigare utredningen gav. Man ville på något vis fråga tills man fick det svar man egentligen hade önskat. Regeringen tillsatte som sagt den nya gårdsförsäljningsutredningen med ganska tydliga direktiv, som också statsrådet här har redogjort för. Det man också sade var att om det är så att utredningen konstaterar att detta inte är förenligt med detaljhandelsmonopolet ska regeringen underrättas om detta. Utredningen konstaterade att detta inte var förenligt med detaljhandelsmonopolet, men man underrättade inte regeringen utan valde att gå vidare i sitt arbete och lägga en utredning på bordet där någonting helt annat föreslås. Jag kan referera till en av experterna i utredningen, Karin Eckerberg, som skriver i ett yttrande i utredningen: "I slutskedet av utredningens arbete stod det klart att gårdsförsäljning såsom åsyftat i kommittédirektivet, inte var förenligt med EU-rätten. För att försöka komma förbi detta faktum har utredningen frångått såväl de uttryckliga som underförstådda förutsättningarna i kommittédirektivet dvs. att förslaget skulle avse försäljning av egentillverkade alkoholdrycker på svensk landsbygd och på tillverkningsstället. Det aktuella lagförslaget omfattar alltså betydligt mer än vad som i normalt språkbruk avses med gårdsförsäljning." Det gör mig ännu mer förvånad när regeringen väljer att gå ut med den här utredningen på remiss. Vi återkommer till de frågor som Gunnar Sandberg ställt i sin interpellation. Varför väljer man att gå vidare med detta på remiss om man är så tydlig i sina kommittédirektiv och om man är så tydlig i sitt ställningstagande kring detaljhandelsmonopolet som statsrådet är i sitt svar?
Fru talman! Jag är också glad över den stora samsyn kring en restriktiv alkoholpolitik och nolltolerans mot narkotika som har funnits här i riksdagen och i den allmänna opinionen i Sverige under en mycket lång tid. Det har tjänat oss väl med en bra uppslutning kring restriktiviteten, någonting som i dag väcker internationellt intresse. Vi har många besökare från andra länder som tittar på både vår narkotikapolitik och vår alkoholpolitik och vill lära av Sverige och de erfarenheter vi har på detta område. Det är väldigt glädjande. När det handlar om utredningen kring gårdsförsäljning är det riktigt att vi fick ett första förslag i utredningen inför en ny alkohollagstiftning. Men vi fick också i remissvaren en hel del kritik mot hur utredningen hade gjorts när det gäller gårdsförsäljning. Man menade att utredningen inte till fullo hade analyserat den finska modellen, som i mycket har tjänat som modell när vi har talat om gårdsförsäljning, och att inte alla stenar var vända. Då tyckte vi att det var angeläget att titta på den frågan en gång till. Det är aldrig farligt att vända på stenar och ta reda på hur saker och ting förhåller sig. Men vi skrev mycket tydligt att det handlar om att inte riskera folkhälsan eller försäljningsmonopolet och att det ska vara förenligt med EU-rätten. Det var anledningen till att den andra utredningen kom till. Vi fick då ett förslag som tydligt säger att den finska gårdsförsäljningsmodellen inte är framkomlig. Efter att ha benat upp det här och vänt på alla stenarna konstaterar man det i denna utredning. Den modell som vi hade tittat på är inte förenlig med EU-rätten, slår man fast. Man föreslår i stället ett betydligt mer utvidgat förslag, ett parallellt system för försäljning av alkohol vid sidan av Systembolaget som går ut på att alla producenter av alkoholhaltiga drycker i Europa ska få sälja både sina och andras alkoholprodukter på försäljningsstället, där försäljningen är förenad med någon form av upplevelseaktivitet, dock inte nödvändigtvis med produktion på försäljningsstället. Man inför också begränsningar av hur mycket varje etablering får sälja. Som sagt är det ett mer omfattande förslag än vad direktiven gav vid handen. Men från utredningens sida hävdar man att det är förenligt med såväl EU-rätten som försäljningsmonopolet och folkhälsan. Det var själva grunderna för utredningen. Det här är på remiss, och remisstiden går om jag minns rätt ut den 15 juni. Jag skulle vilja återkomma till vad jag sade inledningsvis: Det är aldrig farligt att lyssna på vad människor tycker. Det är en angelägenhet för en regering att ha stora öron och lyssna in så många synpunkter som möjligt. En klok regering gör det. Sedan ska man bestämma sig och besluta utifrån alla de synpunkter som finns vid handen. Då är min ingång i det beslutsfattandet att vi inte kommer att fatta några beslut där vi riskerar försäljningsmonopolet eller folkhälsan. Vi lägger självklart inte heller fram några förslag som inte är förenliga med EU-rätten.
Fru talman! Det är naturligtvis bra att vända på stenar och titta på saker och ting ur olika perspektiv. Det har jag full förståelse för. Men nu låter det lite på Maria Larsson som att man ändå kände till att utredningen var på väg åt ett annat håll. Det var inte den bilden jag fick av statsrådets kommentar när utredningen lämnade sitt förslag. Statsrådet sade bland annat i olika medieintervjuer att detta skiljer sig markant från det regeringen hade tänkt sig och är något helt annat än gårdsförsäljning i traditionell mening. Det förslag som ligger på bordet och som nu remissbehandlas är ett tydligt och markant avsteg från de direktiv som regeringen gav, som statsrådet också säger. Regeringen tar emot en utredning som - på eget initiativ, som jag tolkar det, även om Maria Larsson vill ha det till att utredningen konstaterar detta utifrån den finska modellen - väljer att gå vidare och hitta ett system där man själv säger att det är ett tydligt avsteg från direktiven och någonting helt annat än den gårdsförsäljning man tänkt sig. Då borde man kunna konstatera att vi är vid vägs ände och säga att detta var något som vi inte hade väntat oss och att vi därför väljer att inte gå vidare och inte låta detta gå ut på remiss. Man bör konstatera att detta inte är förenligt med det som vi hade tänkt oss och med hur vi definierar gårdsförsäljning. Det förslag som har kommit handlar ju inte alls om gårdsförsäljning på det sättet. Jag hänvisar till vad Karin Eckerberg, som är expert i utredningen, själv säger: Vill man uppnå det som utredningen presenterar måste man lämna ordet gårdsförsäljning, för det är absolut inte det som det handlar om. Det handlar snarare om att skapa nya små försäljningsställen för såväl vin som likör och spritdrycker. Då är det alltså små spritbutiker, små systembolagsfilialer, som man måste inrätta om man ska följa utredningens förslag. När regeringen ändå väljer att sända ut detta förslag på remiss med motiveringen att man vill få frågan allsidigt belyst undrar jag: Tror man från regeringens sida inte på det man själv har sagt i de kommittédirektiv som man lade fram när man tillsatte utredningen, eller är man inte riktigt övertygad om den restriktiva alkoholpolitik som vi har sagt att vi ska ha för folkhälsan och för att värna, bevara och försvara detaljhandelsmonopolet? En ansvarsfull regering, sade Maria Larsson, har stora öron och vill lyssna in. Men någonstans måste regeringen sätta ned foten och slå fast att det här förslaget inte var vad man hade tänkt sig. Det är därför det väcker stora frågor när man nu ändå väljer att låta det gå ut på remiss, speciellt när statsrådet själv har varit så tydlig om att detta var ett avsteg från direktiven och inte alls det man menade med gårdsförsäljning. Återigen vill jag fråga dig, Maria Larsson: Varför väljer man att låta detta gå på remiss? Litar man inte på den bedömning man har gjort i de direktiv som man själv har gett utredningen?
Fru talman! Christer Engelhardt är en erfaren politiker som har varit med länge, men det är ändå en del konspirationsteorier som framläggs här och som förtjänar att bemötas. Med tanke på hans långa erfarenhet blir jag dock lite förvånad över att han inte har förståelse för att en utredning arbetar självständigt. När vi har tillsatt utredningen och skrivit direktiven är det upp till utredningen att arbeta under självständiga former och komma tillbaka med ett förslag enligt utredningsdirektiven. Som statsråd är man inte inne och petar i processen under tiden. Man ska ha respekt för att de personer som är tillsatta och de direktiv som är givna kan fungera på ett självständigt och bra sätt. Det är alltså naturligt att en utredning arbetar på ett självständigt sätt. När man tar emot en utredning är det också rimligt att man ger någon form av kommentar, men det naturliga och vanliga förfarandet är också att man skickar ut något på remiss. Det är åtminstone ett kännetecken för vår regering, och jag tycker att det är oroväckande om Christer Engelhardt inte tycker att förslag ska skickas på remiss. Då står vi ju där igen utan att människor har fått tycka till och säga sin mening om förslagen. Det tycker jag är farligt. När man sedan ska fatta beslut utifrån alla de synpunkter som har lämnats in kommer den stora uppgiften för regeringen. För mig som politiker är det ett honnörsord att också vara lyssnande, och jag beklagar att Christer Engelhardt inte tycker att man ska lyssna om man har fått ett förslag som inte till fullo överensstämmer med det som man kanske hade väntat eller tänkt sig. Jag tycker att det är min plikt som politiker att alltid vara lyssnande. Sedan behöver jag inte tycka likadant. Säkert kommer det att finnas remissinstanser som tycker både si och så, men att sända ut förslag på remiss och lyssna på synpunkter är en bra signal på att vi vill ha frågan allsidigt belyst. Sedan kommer uppgiften för oss att bestämma hur vi vill göra fortsättningsvis. Jag kan gärna upprepa, så att vi lämnar alla konspirationsteorier därhän, att hur vi går vidare i den här frågan handlar om ett bevarande av Systembolaget. Vi är inte i något parti beredda att riskera ett systembolag som är väldigt uppskattat av svenska folket. Vi är inte heller beredda att riskera folkhälsan. Det är utgångspunkterna för vårt beslutsfattande. Låt oss nu se vad remissomgången ger. Återigen: Det är aldrig farligt att lyssna. Jag hoppas att också det socialdemokratiska partiet vågar lyssna.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att utredningar arbetar självständigt. Jag har själv suttit med i tre stora statliga utredningar och vet precis vad det arbetet innebär. Men min tveksamhet kommer när nu regeringen väljer att låta förslaget gå ut på remiss trots att förslaget var ett tydligt avsteg från de direktiv som utredningen hade fått av regeringen. I de utredningar som jag har suttit med i har vi varit väldigt noga med att penetrera de direktiv vi har fått av regeringen när våra förslag ska läggas fram och vi har verkligen sett till att hålla oss innanför de ramarna. Här tog däremot utredaren ett kliv över detta och lade fram ett förslag som inte följde direktiven. Jag må vara erfaren men kan ändå vara ny i olika sammanhang. Det finns flera ledamöter här i riksdagen som har längre erfarenhet än jag här i kammaren. Det finns också ledamöter som är allianskolleger med Maria Larsson som också har riktat förvånade blickar med anledning av det förslag som har kommit. Carl B Hamilton säger så här: "Kasta det i papperskorgen. Skicka det inte på remiss." Det är ett tydligt svar från en av Folkpartiets talespersoner i den här frågan. Detta handlar alltså inte om att jag är socialdemokrat. Det finns breda lager också bland partierna på den sida som Maria Larsson representerar som känner tveksamhet inför att regeringen har valt att skicka detta på remiss. Vi får väl se vad remissvaren säger när de kommer in. Jag hoppas att de gör samma tolkning som jag, alltså att detta inte är förenligt med detaljhandelsmonopolet.
Fru talman! Remisstiden går ut den 15 juni. Vi har skickat ut utredningens förslag till 110 remissinstanser. Det är alltså en omfattande remiss. Det är många som har möjlighet att vara med och säga sitt. Det är alltid rimligt och riktigt att lyssna på vad remissinstanserna säger. Har man haft en utredning som har arbetat fram sitt förslag under en lång tid är det rimligt att lämna ut det till allmän belysning och bedömning. Sedan ska regeringen fatta sitt beslut, och vi får säkert anledning att återkomma i den här frågan. Systembolaget kommer att också fortsättningsvis finnas kvar i Sverige. Det kan Christer Engelhardt vara fullständigt övertygad om. Vi kommer att värna folkhälsan i alla de beslut som vi fattar på det här området. Tack för debatten!